Fru talman! Anders Ygeman har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att inte Tågkompaniets dystra förutsägelse om en förestående död för järnvägsföretagen går i uppfyllelse. Anders Ygeman ställer frågan till mig med anledning av Tågkompaniets skrivelse till Trafikverket och till mig som statsråd den 23 oktober. Anders Ygeman skriver i interpellationen att under de närmaste åren är planen att femdubbla avgifterna, detta trots att punktligheten enligt Anders Ygeman sjunker och att antalet allvarliga fel i järnvägen under samma period fyrdubblats. Först och främst vill jag kommentera Anders Ygemans påstående om femdubbling av avgifterna. Banavgifterna hanteras i järnvägslagens avgiftsbestämmelser, som i sin tur grundar sig på EU-direktiv som fastslår att avgifterna ska fastställas av infrastrukturförvaltaren - Trafikverket. Regeringen sätter således inte banavgifterna. Banavgifterna, som ska tas ut enligt bestämmelserna, ska fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av framförande av järnvägsfordon. Jag vill framhålla att högre avgifter är tillåtna endast om marknaden kan bära det. Enligt Trafikverket kommer banavgifterna först år 2020 att uppnå den minsta nivån som EU-direktivet kräver. Transportstyrelsen har ansvar att övervaka Trafikverkets processer för samråd och fastställelse av banavgifter. Anders Ygeman påstår att antalet allvarliga fel i järnvägen under samma period fyrdubblats. Jag vill hänvisa till Riksrevisionens rapport Tågförseningar - orsaker, ansvar och åtgärder , som identifierar för låga avgifter som en orsak till vissa brister i järnvägssystemet. Regeringen har i november gett Transportstyrelsen i uppdrag att särskilt redovisa hur tillsynen av infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags underhållsverksamhet kan bli mer effektiv och vid behov skärpas. Regeringen har även gett Trafikverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten avser att förbättra arbetet med att åtgärda inrapporterade fel i den järnvägsinfrastruktur som myndigheten ansvarar för. Jag vill även nämna att regeringen har gett Statens väg och transportforskningsinstitut i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader, som ska redovisas i november nästa år. Uppdraget omfattar alla trafikslag och innefattar även att ta fram underlag om näringslivets totala kostnadsbild. Angående Anders Ygemans skrivning om vägslitageavgift har regeringen redan i klimatpropositionen angett att det för närvarande inte är aktuellt. Skälen som regeringen anger är att trafikens kostnader relaterade till koldioxidutsläpp hanteras lämpligast genom koldioxidskatt på drivmedel. Samhällsvinsten av en vägslitageavgift är inte påtagligt högre än administrationskostnaden för ett sådant skatteuttag.

Fru talman! Om det är drivmedelsbeskattningen som utgör den mest effektiva metoden för att komma till rätta med utsläppen från vägtrafiken, som ministern nu säger, och regeringen anser att man behöver femdubbla avgifterna på järnväg för att komma till rätta med de kostnader som är förknippade med järnvägens miljöpåverkan, blir min fråga: Hur mycket tänker ministern mångdubbla drivmedelsbeskattningen? Om du vill femdubbla banavgifterna på järnvägen, behövs det då en sexdubbling, sjudubbling eller åttadubbling av drivmedelsbeskattningen? Vi har en annan lösning. Fru talman! Illusionismens historia är fylld av berömda trick; den itusågade damen, det indiska reptricket och Houdinis berömda utbrytarkonster. Nu sällar sig infrastrukturministern till denna illustra samling. Precis som Houdinis bojor ser argumenten stabila ut på håll. Bojorna kan man pröva att dra i, men så fort man granskar argumenten lite närmare är det precis som med Houdinis bojor - de löses upp framför publikens ögon. Argumentationen i svaret bär exakt den karaktären. Det stämmer att det finns ett EU-direktiv. Det stämmer att det finns en järnvägslag, som för övrigt regeringen har lagt fram och riksdagen har antagit. Men det stämmer också att det till dags dato finns åtminstone 27 olika tolkningar av EU:s direktiv - ett i varje land. Det är inte ovanligt i flera EU-länder att såväl riksdag som regering i enlighet med direktivet beslutar om banavgifternas storlek, vilket regeringen naturligtvis känner till eftersom statsrådet träffar sina ministerkolleger regelbundet. Regeringen har tidigare själv direkt och indirekt fattat beslut om banavgifters storlek, exempelvis i direktiv till Trafikverket 2011 och i budgetproposition. En fråga som uppkommer när man hör regeringens svar är om dagens banavgifter är olagliga enligt EU:s direktiv och järnvägslagen. Menar ministern på fullt allvar att åtta år av alliansregering innebär åtta års lagbrott i form av för låga banavgifter? Jag tvivlar på att statsrådet på fullt allvar menar det. I praktiken är det regeringen som har beställt, stöttat och beslutat om den femdubbling av banavgifter som nu drabbar järnvägen. Man har tagit intäkt för dem i budgetpropositionen, och man har anpassat de andra budgetanslagen efter dem. I praktiken kommer inget underhåll i Sverige att kunna bedrivas om det inte finns banavgifter för att regeringen inte skjuter till tillräckligt mycket medel. Man är inte beredd att ta ut priset på väg, men man är beredd att ta ut det på järnvägen. Tågkompaniets vd frågar regeringen om regeringen vill ta död på hans företag. Är det meningen när regeringen femdubblar banavgifterna på järnväg? Anser statsrådet att en femdubbling av banavgifterna är rimlig? Är det rimligt att ta ut avgifter för en infrastruktur som inte fungerar? Är det rimligt att ta ut avgifter bara på järnväg men inte på väg, även om regeringen öppnar för att mångdubbla drivmedelsbeskattningen? Så många frågor och ett statsråd som får gräva djupt i illusionismens historia för att hitta ett trick som kan frånta regeringen ansvaret för järnvägens utveckling.

Fru talman! Det är ofta högt tonläge i debatten, också i trafikutskottet där vi från tid till annan återkommer till detta ämne. I ett sådant sammanhang är det bra att ibland gå till grunden med vissa påståenden och kritiskt granska, som också Anders Ygeman var inne på men ur ett annat perspektiv. Först och främst vill jag påminna om att Sverige under en lång tid har haft de lägsta satsningarna i Europa när det gäller investeringar i järnväg. Vi måste nu ta ett ansvar att komma i kapp i frågan. Då kan vi konstatera att det sker med en historisk satsning med de 522 miljarderna, som infrastrukturministern nämnde. Det är bra att påminna sig om att behoven inom vårt transportsystem är enorma. Vidare är banavgifterna i Sverige inte de högsta i Europa, vilket det ibland kan låta som när man lyssnar på debatten. Tvärtom är banavgifterna i Sverige bland de lägsta i Europa. Nu sker en korrigering bland annat med utgångspunkt i EU-rätt, som infrastrukturministern påpekade, och utifrån de behov vi har i Sverige av att förbättra vårt system. Om vi vill hitta en finansieringsmodell handlar det också om att operatörer i enlighet med hur mycket de använder systemet också är med och bidrar. Jag vet att oppositionen brukar skrika högt i debatterna mot höjda banavgifter, men jag vet också att oppositionen ofta brukar hänvisa till just Riksrevisionen när det handlar om olika sanningar i olika debatter. Här har jag Riksrevisionens granskning av tågförseningar. I granskningen är Riksrevisionen tydlig med att man absolut inte anser att problemet på järnvägarna är för höga avgifter. Tvärtom är avgifterna för låga. Med den typen av avgiftssystem som finns i dag blir det inte ett korrekt utnyttjande av systemet, menar man. Det finns faktiskt någonting att ta fasta på här. I enlighet med Riksrevisionens uppdrag ska man höja sig över de politiska debatterna och granska vad som är bäst för systemet. I rapporten framgår att transporterna i dag prissätts inte utifrån marginalkostnader, utan de är underprissatta. Konsekvenserna är att det blir trängsel i systemet och en sämre punktlighet. Det ges en direkt rekommendation om att undersöka möjligheten att mer skyndsamt uppfylla järnvägens krav på marginalkostnadsprissättning. Det är värt att påminna sig om alla dessa saker, det vill säga Riksrevisionens rekommendationer och det faktum att Sverige har bland de lägsta avgifterna i Europa. Min sista slutsats blir att om vi vill ge Tågkompaniet och andra operatörer de bästa förutsättningarna att bedriva sin trafik i det svenska transportsystemet vill vi också ha ett så robust system som möjligt. Järnvägen, fru talman, blir inte bättre av att vi inte gör de nödvändiga satsningarna. Då kommer staten att skjuta till sitt, men det finns också styrande principer från EU och ett rimlighetsperspektiv att man som operatör i någon form ändå står för en del av kostnaderna i enlighet med hur mycket man använder och sliter på systemet. Operatörerna kommer i slutändan att vara tacksamma för att de får ett stabilt system där de kan lita på att resor och transporter fungerar och kommer fram. Fru talman! Jag invänder kraftigt mot beskrivningen av att vi går mot något slags domedagsscenario. Tvärtom tror jag att vi tack vare de historiska satsningarna med 522 miljarder på transportsystemet och med en anpassning av banavgifterna mer i enlighet med hur systemet används kan komma till rätta med många decennier av eftersatt underhåll.
Fru talman! Anders Ygeman är oerhört orolig för tågoperatörernas eventuella död - den död jag tänker åsamka dem med höjda banavgifter. Men inte med ett ord bekymrar han sig över åkarnas död med den tänkta lastbilsskatten, eller den död som möjligtvis kan uppstå för hela näringar, till exempel skogsindustrierna. Anders Ygeman och jag borde vara relativt överens om att för att Sveriges jobbförutsättningar, tillväxt och konkurrenskraft ska öka även i fortsättningen måste vi använda vår infrastruktur på ett så bra sätt som möjligt. Vi måste börja vårda vår infrastruktur, vilket inte alltid har gjorts, och våga bygga ut, bygga om och bygga till. Detta kan vi bara göra när vårt näringsliv fungerar. Staten har inga egna pengar, och vi trycker dem inte heller själva. Därför måste vi verkligen fundera på om vi får rätt effekt av de åtgärder som vidtas. Det är oerhört lätt att fundera kring banavgifterna. Då blir frågan: Ska vi frångå principen att varje trafikslag ska stå för sina egna kostnader, en princip som jag tror att vi i grunden är överens om? Frågan är bara hur man vet att man trycker ut den ena ut mer än den andra. Svaret är: Det vet vi inte riktigt. Det är därför som VTI har fått uppdraget att titta på alla trafikslagens kostnader, men också näringslivets kostnader kopplat till de olika trafikslagen. Vad är det man påverkar med banavgifterna? Ja, man betalar det direkta slitaget. Det stämmer, som Anders Ygeman sade, att fram till 2006 var det regeringen som fattade beslutet som banavgifter. Nu är det Trafikverket som är ansvarig myndighet. Den procentandel som företagen betalar i banavgifter - Jessica Rosencrantz var inne på det - får inte göra att man tränger ut några andra marknadssegment. Man får inte ta vilket pris som helst. Banavgifterna i Sverige är de lägsta i Europa. Vi tar inte ens en gång ut den fulla andel som vi skulle ha rätt till. Däremot har vi varit tydliga i diskussionerna med inte minst operatörerna och näringslivet, som tycker att varje kostnad som de kan bli av med är bra, och sagt att varenda krona i banavgift går tillbaka till att vårda den järnväg vi har, till drift och underhåll. Man kan naturligtvis tycka att det vore bättre att det gjordes först, och sedan får man betala. Men här handlar det om att över huvud taget återfå järnvägens konkurrenskraft. Då är punklighet och säkerhet viktiga ingredienser. Därför behövs banavgifterna. Anders Ygeman skulle möjligtvis kunna fundera på: Om vi inte ska höja banavgifterna, varför ska vi ha en lastbilsskatt, en höjd avgift på våra vägar som gör att företag direkt kan slås ut? Är det meningen att det ska införas utan att det egentligen finns en kunskap om vilken internaliseringsgrad som finns hos respektive transportslag? Är det inte rimligt att först se hur det ser ut för att sedan kunna veta vad som faktiskt behöver göras? Eller är det mer comme il faut, mer politiskt korrekt att i vissa sammanhang företräda tågoperatörer och i andra åkeriägarna? Jag tycker att man i så fall borde sansa sig så att vi vet vad som gäller.

Fru talman! Först en allmän reflexion: Det kanske vore värt att se över om vi inte ska införa en frågestund där statsråden kan fråga ut riksdagsledamöter, eftersom det verkar vara interpellationsinstrumentets främsta syfte nu. Jag ställer en eller två enkla frågor som statsrådet har fått två, tre eller fyra veckor på sig att besvara. Inget svar, debatten fortsätter, omgång efter omgång, inga svar men en massa frågor till riksdagen. Det kanske vore angeläget att tillfredsställa detta genom en speciell frågestund där statsråden får möjlighet att ställa frågor till riksdagsledamöter. Det som blir tydligt i debatten är att regeringen bejakar femdubblingen av banavgifter. Man har beställt en femdubbling av banavgifterna, och man har beslutat att femdubbla banavgifterna på järnväg. Vår kritik mot femdubblingen är tvådelad. För det första tar man betalt för en infrastruktur som inte fungerar. Det går inte att femdubbla priset utan att leverera tillräckligt bra kvalitet. Man kan inte ta betalt för en Rolls Royce och sälja en Skoda. Det är det tricket regeringen försöker göra. För det andra kan man inte göra den här femdubblingen om man inte tar ut motsvarande avgifter på de andra transportslagen. Det är ganska avslöjande. Regeringen har till dags dato dubblat avgifterna på järnväg utan att veta de riktiga kostnaderna för väg är. Man går vidare och säger sig nu vilja femdubbla banavgifterna för järnväg utan att ha tagit reda på vad de verkliga kostnaderna på väg är. Varför är det så viktigt att straffa ut järnvägen när man inte har tagit reda på de verkliga kostnaderna? Jessica Rosencrantz och statsrådet viftar glatt med Riksrevisionens rapport och säger: Titta, Riksrevisionen vill också att man höjer banavgifterna. Det stämmer ju. Men kanske hade det varit värt att läsa hela stycket. Vad är det som Riksrevisionen anför som argument för att höja banavgifterna? Jo, det är för att minska trafiken på järnvägen. Man vill tränga bort tåg från järnvägen för att på så sätt ge mer utrymme för rälsen och större utrymme mellan tågen och därmed uppnå det som regeringen inte har lyckats med hittills, det vill säga punktlig järnvägstrafik. Min ödmjuka fråga till Jessica Rosencrantz och Catharina Elmsäter-Svärd är: Är det också regeringens motiv för att femdubbla banavgifterna - att kraftigt minska tågtrafiken? Det tror jag att en och annan väljare och en och annan tågresenär skulle vara intresserad av att veta. Det blir naturligtvis resultatet. Allt annat lika och femdubblat pris för en tjänst leder till minskat utnyttjande av den tjänsten. Det vore oerhört spännande att höra svaret. Vi har lägre banavgifter än många europeiska länder, säger Rosencrantz och Elmsäter-Svärd. Det är en klen tröst för dem som kör i Sverige och har en infrastruktur som inte fungerar och som inte kan skicka i väg kostnaden till godsköpare eller julfirande resenärer. Det är en klen tröst att avgifterna är lägre än i andra europeiska länder om det man köper, järnvägstrafik, inte fungerar. Om antalet allvarliga fel i järnvägstrafiken fyrdubblats under samma tid som regeringen har fördubblat banavgifterna, kunde man tänka sig att en rimlig åtgärd hade varit att rabattera banavgifterna tills infrastrukturen fungerar och järnvägen levererar det som resenärerna har rätt att kräva, punktlig trafik.

Fru talman! Det är väl inte så mycket att tillägga till det jag sade tidigare, men jag känner mig tvungen att gå upp och bemöta Anders Ygemans anförande. Det stämmer att Riksrevisionen har ett resonemang om hur operatörerna i dag använder och utnyttjar systemet och huruvida det verkligen är på bästa sätt. Där landar man i slutsatsen: Nej, så är inte fallet. Man diskuterar inte bara höjda banavgifter utan även differentiering av banavgifterna. Där kommer Riksrevisionen in på ganska intressanta resonemang. Utan att säga att de har rätt i sak kan jag bara ange att de diskuterar exempelvis om en differentiering av banavgifterna skulle kunna leda till att man utnyttjar tåglägena bättre och att man kanske väljer andra resvägar än i dag. Systemet är helt enkelt inte när det gäller banavgifterna upplagt så att man ska behöva ta hänsyn till att man verkligen använder systemet optimalt. Här kan vi föra en diskussion om tomma tåglägen, lägen som inte används. Man samlar hellre på sig tåglägen, och så ser man hur många som behöver användas. Det handlar också om vilka sträckningar operatörerna har. Jag skulle vilja säga: Ja, Riksrevisionen för ett resonemang om detta, men bedömningen som helhet är inte att man ska ha mindre trafik. Min bedömning är att vi inte ska ha mindre trafik, utan vi måste använda systemet bättre. Det är också det som Riksrevisionen resonerar kring. Jag tycker dock att Ygeman är lite väl raljant. Vi kan ändå konstatera att enligt Trafikverkets bedömning av storleksordningen när det gäller kostnaderna betalar persontrafiken i dag 80 procent av marginalkostnaderna, medan godstrafiken endast står för 30 procent. Det är klart att det finns anledning att fundera, vrida och vända för att se till att operatörerna betalar motsvarande hur de använder systemet.
Fru talman! Anders Ygemans fråga var: Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att inte Tågkompaniets dystra förutsägelser om en förestående död för järnvägsföretagen ska gå i uppfyllelse? Återigen: Svaret på Anders Ygemans fråga är att vi ska se till att järnvägen fungerar, vilket den inte har gjort under många år tidigare. Järnvägen fungerar tryggt, säkert och punktligt. Att järnvägens funktion är någonting som man kan lita på är den absolut viktigaste förutsättningen för att konkurrenskraften för järnvägen ska kunna bibehållas och för att Tågkompaniet inte ska behöva se en dyster död framför sig. Jag vill upprepa för Anders Ygeman att regeringen insåg redan när den tillträdde 2006 att underhållet har varit eftersatt, och att det behöver göras någonting åt det. Därför har anslaget för drift och underhåll ökat år efter år. Anslaget för drift och underhåll på järnväg har fördubblats jämfört med när Socialdemokraterna tidigare hade ansvaret för järnvägen. Men vi tycker inte att det räcker med att vårda det som vi redan har, för vi tänker även framåt. Därför kommer det att finnas pengar för att bygga om, bygga ut och bygga nytt. Det handlar om tillgången till kapacitet. Jag tycker att det är rimligt att den som använder järnvägen också betalar en rimlig banavgift för det slitage som man åstadkommer. Sedan var Jessica Rosencrantz inne på ytterligare steg som regeringen tar. Trafikverket har fått i uppdrag från regeringen att se hur och på vilket sätt man kan använda banavgifterna som ett bra ekonomiskt styrmedel. Banavgifterna kan differentieras, till exempel genom av och påavgifter och genom kvalitetsavgifter när någon stör eller förstör för någon annan. Ytterst handlar det om det samarbete som pågår mellan aktörer i järnvägsbranschen. Alla bjuder till för att punktligheten ska komma i första rummet. Det är en av de viktigaste delarna för en järnvägsoperatör, oavsett om det finns människor med ombord eller om det är gods som transporteras. Det är en form av en förtroendesituation för att människor både vill och ska kunna välja tåget utan att först behöva fundera om de verkligen ska göra det.

Herr talman! Regeringens svar är att den ska se till att tågen går i tid. Nu har den sju år av misslyckanden bakom sig. Jag önskar regeringen lycka till under de sista månaderna vid makten. Hittills har ju punktligheten minskat, missnöjet ökat och antalet allvarliga fel har fyrdubblats. Det är ingen hejd på järnvägens problem. Det är bara att fråga svenska folket eller en järnvägsresenär. Då är det nog en stor andel av svenska folket som säger att man har valt bort järnvägen som resesätt därför att man inte litar på punktligheten. Då måste man som ansvarigt statsråd ställa sig frågan: Kommer en femdubbling av banavgifterna för järnväg att leda till att fler resenärer väljer järnväg? Med ett litet leende på läpparna citerade ministern Tågkompaniets vd, och jag hänvisade till honom i en interpellation. Han undrar om regeringen vill ta död på Tågkompaniet. Vill man inte ha någon järnvägstrafik i landet eftersom man är beredd att straffa ut Tågkompaniet på det här sättet? Det faktum att man är beredd att femdubbla banavgifterna utan att se till att järnvägen fungerar riskerar att leda till precis det. Det blir färre resenärer på järnväg, mindre gods på järnväg och ökade klimatutsläpp. Vi anser att man borde ta den rakt motsatta vägen: först en järnväg som fungerar, först en utredning om vilka utsläpp som de olika trafikslagen leder till, sedan justeringar av banavgiften utifrån detta.
Herr talman! Det som Anders Ygeman sade i sitt senaste anförande har vi säkert all anledning att återkomma till nästa vecka när det är budgetdebatt. Det ska bli väldigt intressant att höra hur denna satsning på drift och underhåll ska kunna göras på järnvägen samtidigt som man bortser från banavgifterna. Då blir det plötsligt ett antal miljoner som inte ska ingå i drift och underhåll. Men för ordningens skull tar vi den debatten på tisdag nästa vecka. Att resenärerna skulle välja bort att åka med tåg på grund av höga banavgifter är ett väldigt konstigt resonemang. Nej, det tror jag inte. Resenärerna väljer bort att åka tåg om de inte vågar lita på att tåget kommer fram i tid. Där är den stora och avgörande skillnaden. Tågens punktlighet är det som har direkt inverkan på förtroendet när det gäller om människor ska välja att resa med tågen eller om vår basindustri ska välja att transportera gods på järnvägen. Eftersom järnvägen har varit så eftersatt har det medfört att man inte kan lita på tågen. Detta är anledningen till att regeringen år efter år har satsat och nu fördubblat anslaget för drift och underhåll. Men det är ju ingen quick fix. Det kommer att ta ett antal år innan järnvägen har återställts så att den har den standard som den en gång i tiden hade. Jag är den första att beklaga det. Men jag är också en av de första att verkligen se till att det blir en ändring, och det är det en alliansregering som har sett till.